Herr talman! Eftersom herr Ståhl har förklarat att han kommer att rösta för bifall till utskottets hemställan och anser sina önskemål tillgodosedda med utskottets förslag skall jag inte replikera honom. Däremot vill jag närmare kommentera en del av vad herr Oskarson yttrade. Han ansåg att man borde förlägga ett värnpliktskontor till varje militärområde. Jag vill understryka att det som varit avgörande för oss inom utskottsmajoriteten när vi följt Kungl. Maj:ts förslag på denna punkt är kostnadsaspekten. Trots allt blir det skillnad på kostnaderna, om verksamheten koncentreras till tre kontor i stället för sex. En väsentlig anledning till att man, vid sidan om kontoren, även har inskrivningscentraler i de militärområden där kontor inte är etablerade är att detta givetvis underlättar själva inskrivningen. Datamaskiner, som ju är mycket kostsamma, kommer däremot endast att förläggas till värnpliktskontoren och en stor del av arbetet kommer att koncentreras dit. Jag tycker det faller sig ganska självklart att detta måste vara fördelaktigt ur kostnadssynpunkt. Nu är det emellertid på det sättet — som herr Ståhl redan sagt och som utskottsmajoriteten framhåller — att datamaskintekniken är under stark utveckling och att man inte vet vart det kommer att leda. Detsamma gäller den regionala indelningen av landet i sex militärområden som finns för närvarande. Vi vet inte om den organisatio nen kommer att bestå i framtiden.

Vidare klagas det över att det skulle bli tungrott, ifall man i ett militärområde hänvisas till ett kontor som ligger i ett annat militärområde. Jag har svårt att inse att kommunikationerna skulle vara så besvärliga, att det skulle innebära några allvarliga hinder. Dessutom vill jag påpeka att inte heller då det gäller den operativa ledningen för den militära verksamheten är varje militärområde helt självständigt, utan därvidlag råder en samverkan mellan militärområdena, i huvudsak två och två. Det är efter dessa principer som också värnpliktskontoren och värnpliktscentralerna har lokaliserats. Vad beredskapssynpunkten beträffar måste chefen för armén enligt min mening vara en auktoritet. Eftersom han inte har ansett sig böra framföra några invändningar från beredskapssynpunkt mot den föreslagna organisationen, känner jag mig fullt tillfredsställd i detta hänseende och finner att jag mycket väl kan förorda utskottets förslag, som innebär att riksdagen går på Kungl. Maj:ts linje.

Herr talman! Jag kan fortfarande inte, herr Gustafsson i Uddevalla, på något sätt bli övertygad om att kostnaderna skulle bli mindre, om vi får den ordning som föreslagits i propositionen och av statsutskottet. Herr Gustafsson tror inte att det behöver bli några besvärligheter med kommunikationerna. Enligt min mening kommer det ändå att bli det med hänsyn till den mängd av ärenden det här är fråga om. Motiveringen för att vi skulle ha enbart tre värnpliktskontor är databehandlingen. På detta område är utvecklingen emellertid så snabb att jag icke anser denna motivering bärande. På inskrivningskontoren kommer <:dock viss datautrustning att finnas. Genom sex värnpliktskontor skulle man få både en smidigare handläggning av ärendena och en billigare organisation. I fråga om beredskapssynpunkten tänkte herr Gustafsson — om jag förstod honom rätt — på Solna och hänvisade till arméchefen, som bör vara auktoritet på området. Jag ifrågasätter inte heller på något sätt denna hans auktoritet. Emellertid var det inte enbart Solna jag avsåg, utan jag syftade på värnpliktskontoren ute i militärområdena. Jag tror att beredskapssynpunkten är minst lika tungt vägande med avseende på dem som när det gäller det centrala värnpliktsverket. Herr talman! Jag kan inte bli övertygad av de argument som herr Gustafsson i Uddevalla här har framfört vad gäller kostnaderna, inte heller vad gäller beredskapssynpunkten och framför allt inte vad gäller servicen åt de värnpliktiga.
Herr talman! Jag blev inte heller övertygad av herr Oskarsons argumentering. Han talar om kostnaderna, men på den punkten står uppgift mot uppgift. Han har inte alls redovisat på vad sätt kostnaderna skulle bli lägre, om man inrättade sex värnpliktskontor i stället för tre. Herr Oskarson anser vidare att datamaskiner inte behövs på samtliga platser. Men jag vet inte heller vad det skulle vara för vits med att inrätta vissa kontor med datamaskinteknik och vissa kontor utan denna teknik. Om man skulle behöva anlita angränsande kontor, där datamaskiner finns, skulle det uppstå åtskilliga svårigheter, bl.a. ur kommunikationssynpunkt, vilket herr Oskarson uttryckt farhågor för. Vad i Övrigt beträffar kommunikationerna vill jag framhålla, att telefon och post väl fungerar lika bra, oavsett var värnpliktskontoren blir förlagda. Beträffande <:beredskapssynpunkten vill jag säga att jag faktiskt trodde att det närmast var verkets förläggning till Solna som ingav vissa betänkligheter — vid ärendets behandling i utskottet förekom en del diskussion härom. Att det skulle gälla också värnpliktskontorens förläggning ute i landet är en för mig helt ny synpunkt. Man har eftersträvat att förlägga kontoren till samma platser där militärbefälsstaberna är förlagda, vilket innebär vissa fördelar, bl.a. sådana som herr Oskarson i andra sammanhang varit inne på och pläderat för.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla säger att jag inte har redovisat några kostnadskalkyler som kunnat övertyga honom om att det system som jag förordar skulle vara billigare. Men, herr Gustafsson, det är väl för mycket begärt att jag här i kammaren skulle redogöra för sådana kostnadsplaner — jag litar på de experter som har diskuterat dessa och som har en ganska samstämmig uppfattning på den punkten.

Kostnader för lokaler får man ändå, och därtill kommer kostnader för resor och över huvud taget allt som sammanhänger med att verksamheten under en viss del av året är förlagd till en viss plats och att den därefter är samlad på en annan plats under resten av året. Jag kan inte komma ifrån att det blir många extra kostnader och jag kan därför inte tro på att det skulle bli den besparing som statsutskottet förutsätter.

Herr talman! I detta ärende har vi högerrepresentanter i utskottet avgivit ett särskilt yttrande. Jag ber att med några ord få kommentera de tankegångar som där förekommer. Det är av största vikt att förhållandena på arbetsplatserna präglas av trivsel och förtroendefullt samarbete mellan dem som i olika funktioner är verksamma inom företaget. Detta är betydelsefullt både för att den enskilde skall känna sig till freds med sin tillvaro och för att företaget skall kunna arbeta effektivt. För trivseln är insyn och medbestämmanderätt utan tvivel av betydelse. För att komma fram till en vi-anda krävs former, där alla i laget känner till reglerna och har ansvar för spelet. I ett samhälle finns det vi-anda på många olika nivåer. Den är värdefull överallt där den finns, men man måste ha klart för sig att de olika nivåernas vi-anda kan komma i konflikt med varandra. För att ta ett exempel från ett område som ligger oss nära i riksdagen, så är vi fullt medvetna om att det ofta blir motsättningar mellan lokal grupplojalitet och det stora sammanhangets krav. Skall vi agera som s.k. bypolitiker eller som riksdagsmän? I uttrycket bypolitiker ligger en nedvärdering, men det är inte utan vidare klart att en sådan nedvärdering är berättigad. Att värna värden i den trängre sfären kan vara nog så viktigt i vår centraliserade tillvaro. För att återgå till företagen så återfinns vi-andan där i hög grad inom organisationerna. De anställda inom företaget A känner sig som »kompisar» med motsvarande kategori anställda inom företagen B, C o.s.v. Men på samma gång är det lyckligtvis så, att man inom företagen A, B och C i de flesta fall kan räkna med lojalitet och vi-anda mellan de olika kategorierna. Att man bygger ut vi-känslan inom företagen behöver inte betyda att man minskar de centrala organisationernas styrka. Däremot borde man genom en sådan utbyggnad ha en hel del att vinna beträffande ökning av trivseln på det mer näraliggande planet, på arbetsplatsen. Här som nyss skulle jag vilja säga att värdena i den trängre sfären måste värnas med särskild uppmärksamhet; de kan komma i kläm i ett samhälle som domineras av stororganisationer. Det resonemang som förs i högermotionen tror jag är helt riktigt.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

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande lämnas en redogörelse för tidigare behandling av hithörande problemkomplex. Utskottet erinrar om en rad av kommunistiska motioner på området, senast år 1967. Denna erinran ger mig anledning att ta till orda för att anföra några synpunkter. Vår grupp har inte upprepat motionerna i frågan vid årets riksdag. Det betyder dock ingalunda att vi nu fäster mindre avseende vid frågan om företagsdemokrati — långt därifrån; vi kommer tillbaka. Herr talman! I såväl högermotionerna som centerpartimotionerna ges en beskrivning av läget på arbetsmarknaden, d.v.s. av förhållandet mellan företagare och anställda, som enligt vår mening inte motsvarar det faktiska förhållandet. Det är långt ifrån en harmoni som utvecklats på arbetslivets område. Behandlingen av den äldre arbetskraften, meddelanden i pressen om uppenbara trakasserier mot fackliga förtro endemän på det lokala planet, debatten i denna kammare för några dagar sedan som föranleddes av att till och med det statliga domänverket intar en negativ attityd gentemot skogsarbetarna, allt detta ger en annan bild än den som målas i centerpartiets och högerns motioner. Stat och kommun är tyvärr inte den mönsterarbetsgivare man borde ha rätt att kräva. I det privata näringslivet framträder motsatserna mellan det privatkapitalistiska ägarintresset och de anställda, som med sitt arbete framskapar värdena och vinsterna, i uppenbar dager. Man kan enligt vår mening i längden inte undgå att ge de anställda den medbestämmanderätt deras ställning i produktionen motiverar. Varje framstöt i det förgångna har avvisats med hänvisning till att detta är en fråga för parterna på arbetsmarknaden att komma överens om. Även på LO-håll har denna attityd intagits i avgivna remissyttranden. Exempelvis motioner till SAP:s extrakongress i fjol vittnar dock om en växande opinion till förmån för beslut även på det parlamentariska planet. Varför skulle inte en fråga som denna — frågan om företagsdemokrati och medbestämmanderätt, det sista ordet bör för klarhetens skull betonas — göras till föremål för lagstiftning när detta har ansetts nödvändigt i fråga om arbetstid, semester och sociala förmåner av skilda slag i övrigt? Det är viktigt att här nämna vad som måste uppnås för att en vidgad företagsdemokrati skall bli genomförd. En vidgad företagsdemokrati förutsätter att alla som arbetar i ett företag har rätt att delta i val av företagsledning och i utformningen av företagets allmänna politik. Som ett första mål kan en faktisk medbestämmanderätt fastslås i en rad konkreta delfrågor, exempelvis på personalpolitikens område, i fråga om rationaliseringar, företagshälsovård och arbetarskydd. När det gäller formerna för en sådan medbestämmanderätt och ett sådant medinflytande räcker. det inte med att en facklig representant får säte i bolagsstyrelsen; bolagsstämman bör ersättas med företagsstämma. Jag skall, herr talman, inte utveckla dessa tankegångar närmare utan »begränsa mig till dessa hänvisningar. Utskottet för nu delvis en annan argumentering. Det heter framför allt inte, att hithörande frågor hör parterna på arbetsmarknaden till. Nej, det heter i stället i utskottets utlåtande, att erforderligt sakmaterial kommer att stå till buds för en fortsatt debatt om utvidgad företagsdemokrati. Visst behövs det en fortsatt debatt. Men redan nu finns det underlag för åtgärder. Liksom tidigare vill utskottet inte vara med om en utredning och uppenbarligen inte heller om att någonting konkret blir uträttat. Dei är min bestämda mening, att denna nejsägarattityd snart nog måste ge vika för ett beaktande av att — parallellt med strävandena att genomföra en ekonomisk demokrati — samhällsägande av de stora företagen och folkstyre på näringslivets alla områden liksom även en utvidgad företagsdemokrati praktiskt måste genomföras. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Eftersom jag är motionär i denna fråga skall jag be att få kommentera detta utskottsutlåtande något. Det är ju mycket kort tid sedan vi senast här i riksdagen diskuterade frågan om en vidgad företagsdemokrati; det var strax före jul som 1967 års motioner i detta ärende behandlades. Förra årets motioner behandlades av allmänna «<:beredningsutskottet, och centerns representanter i utskottet avgav då en reservation med hemställan om bifall till kravet på en utredning angående en vidgad företagsdemokrati. Årets motioner har behandlats av bankoutskottet, varvid ingen reservation har fogats till utlåtandet utan endast ett särskilt yttrande från högern och centerpartiet. Jag skall inte kritisera mina partikamrater i bankoutskottet som inte reserverade sig för en utredning; vi får väl vänta och se vad som händer. Klart står i alla fall att det råder ett stort intresse för dessa frågor. Var säker på att det under 1970-talet kommer att vara en av de avgörande angelägenheterna på arbetsmarknaden att åstadkomma ett ökat inflytande i företagen för de anställda! Remissinstanserna har inte tillstyrkt den utredning som jag och mina medmotionärer föreslog, men LO säger att en sådan inte är aktuell »för närvarande». Man kan tydligen tänka sig en statlig utredning om dessa frågor framöver. Det utvecklingsråd som bildats kommer att ta upp en del av de frågor som har berörts i vår motion. Utvecklingsrådet har ju till uppgift bl.a. att med uppmärksamhet följa utvecklingen på samarbetsområdet och att verka för en kontinuerlig effektivisering av samarbetet i företagen. Trots att jag är motionär skall jag inte yrka bifall till motionen. Vi skall avvakta utvecklingen, och är det så att ingenting avgörande händer under den närmaste tiden återkommer vi med en motion i denna fråga. ställa att en parlamentarisk utredning tillsattes under medverkan av företrädare för arbetsmarknadens parter och erforderlig expertis med uppgift att avge förslag om hur från det allmännas sida metoder att ge löntagarna andel i ett långsiktigt företagssparande kunde stimuleras.

Herr talman! I motionerna 1: 658 och II: 851 har man tagit upp den betydelsefulla frågan om de anställdas andel i ett långsiktigt företagssparande. Bankoutskottet ifrågasätter i sitt utlåtande, om det går att finna tillämpliga metoder för att realisera ett sådant program. Alla är vi ju medvetna om betydelsen av att kapital tillförs det enskilda näringslivet för att detta skall fungera väl. Det har ett allmänintresse både med tanke på landets ekonomi och med tanke på angelägenheten av att upprätthålla full sysselsättning och att skapa den trygghet i arbetet som är ett primärt villkor för en fortsatt hög levnadsstandard. Det är givet att man under nuvarande ansträngda förhållanden söker finna vägar för att uppnå största möjliga effekt i detta avseende inte endast under medverkan av företagare och det allmänna utan även ge nom den enskilde anställdes insatser, förnämligast inom det företag i vilket han arbetar. Det framhålls också i motionerna att det inte kan vara något fel utan tvärtom en fördel att försöka finna former som gör inte enbart aktieägarna utan även företagets anställda delaktiga i en förmögenhetsbildning som under lång tid hålls kvar i företagen. Det sägs att därigenom skulle incitamenten förstärkas till en bred och sund fördelning av denna förmögenhetsbildning samtidigt som möjligheterna för ett ånyo växande företagssparande utan besvärande intressemotsättningar skulle växa; en politik i detta syfte skulle utformas så att den får en vid anslutning. De huvudlinjer som här kan komma i fråga kan endast antydningsvis anges. En varje år kontant utbetald andel i vinst till de anställda är i detta sammanhang dock inte aktuell, säger man. Man avser däremot att de anställda genom personligt företagssparande skulle få en personligt ägd tillgång i företaget som de för varje år kan disponera avkastningen av men inte vid varje tillfälle kan ta ut ur företaget. För att säkra den anställdes del i företaget i fortsättningen torde det vara nödvändigt att tillförsäkra honom denna del även om han skulle flytta över t.ex. till ett annat företag. Man kan inte bortse ifrån att ett i detta sammanhang särskilt problem är att företaget kan komma på obestånd med därav följande risk för förlust för de anställda. Med hänsyn härtill föreslår motionärerna att man lämpligen bör införa ett försäkringssystem som kan träda i funktion för att skapa den trygghet som i det avseendet är nödvändig. Utskottet vill som sagt inte biträda motionerna. Man hänvisar till de remissvar som avlämnats av arbetsmarknadens olika parter och tar dessa till intäkt för yrkande om avslag. även om en del av dessa parter ställer sig avvisande är andra inte så avvisande att man inte kan tänka sig att en utredning här skulle kunna vara befogad. Jag skulle vilja framhålla att de anställdas del i ett sådant företagssparande har stor aktualitet inte minst i de mindre och kanske även medelstora företagen där arbetsgivare och arbetstagare kommer varandra närmare än inom de större företagen. Såsom antytts i tidigare anföranden här är samhörighetskänslan kanske starkare inom de mindre och medelstora företagen än inom de större, och den anställde där känner sig mer intimt förbunden med sitt företag. Det är därför som vi menar att ett företagssparande av den art som vi pläderar för skulle ytterligare stärka samhörighetskänslan och skapa möjligheter för företaget att hävda sig i den hårda konkurrens som finns såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaden. Det är sålunda, herr talman, möjligheten att göra de anställda delaktiga i företagssparandet som skulle stimulera detsamma.

Personligen har jag ganska ingående kännedom om hur ett sådant här system kan fungera mycket väl. Jag har ett praktiskt exempel på detta. Jag skall inte i detalj redogöra för. det. I ett företag som jag då företrädde gav man personalen möjlighet att sätta in viss del av sin inkomst i företaget, inte på bekostnad av de löner som utbetalades utan som ett tillägg från företaget av den vinst som företaget kunde visa vid årssluten. Det var en oerhört stimulerande åtgärd måste jag säga. Flera av de anställda avstod inte bara den delen och satte in den utan visade också samhörighet och solidaritet med före taget genom att avstå åtskilligt mera. Det insatta kapitalet förräntades med en rätt hög procent, och dessutom fick de anställda säkerhet för det investerade beloppet. Men, herr talman, skall man kunna finna en lösning på denna fråga är det nog så som vi säger i reservationen: »Ett grundläggande villkor för att ett system av denna art skall kunna komma till stånd är givetvis att arbetsmarknadens parter är beredda att medverka såväl på utredningsstadiet som till projektets genomförande i praktiken.

Herr talman! Det spörsmål som aktualiserats i de motioner vi nu behandlar är inte nytt för riksdagen. Som framgår av utskottets utlåtande har frågan behandlats såväl 1949 som 1952 och 1956. Motioner i ärendet har vid samtliga dessa tillfällen avslagits, sedan bl a. arbetsmarknadens organisationer i sina remissyttranden bestämt avvisat kravet på en utredning. Nämnda remissinstanser har vid de tidigare tillfällen jag här nämnt hävdat, att om någon form av vinstandelssystem skulle aktualiseras, så bör det ankomma på arbetsmarknadsorganisationerna själva att ta initiativ härtill. Remissinstanserna har sålunda varit synnerligen kritiska mot förslaget att tillsätta en utredning. Bankoutskottet har i år remitterat motionerna till SAF, LO, TCO och SACO, och även denna gång har utskottet fått klart negativa remissvar. SAF skriver i sitt remissvar att Arbetsgivareföreningen själv 1964 tog initiativ till en utredning om vinstdelningssystem i Sverige, och den utredningen visade »att de fåtaliga försök som gjorts med vinstdelning i Sverige inte haft någon större framgång. Endast ett företag av de totalt sex som tillämpat vinstdelning ansåg sig ha haft positivt utbyte av systemet.» Om ett system av detta slag över huvud taget bör komma i fråga någon gång i framtiden bör, säger SAF, utformningen av sådana system tas upp till diskussion mellan parterna på arbetsmarknaden. Även övriga fackliga organisationer är mycket kritiska i sina remissvar. LO, TCO och SACO skriver att det finns alltför många såväl administrativa som praktiska och ekonomiska nackdelar med systemet för att anledning skall föreligga att nu starta en utredning. Vidare skriver man att ett vinstandelssystem byggt på lagstiftning inte kan accepteras. Herr Nordgren har här förklarat att inte heller han är intresserad av den idén. äl göra ett klart avsteg från gängse be TCO skriver i sitt svar att man visserligen inte vill motsätta sig en utredning men ifrågasätter om en sådan är av behovet påkallad. Bankoutskottets majoritet har helt naturligt delat dessa organisationers uppfattningar. Utskottet finner det om inte direkt meningslöst så i varje fall mycket svårt att gå emot dessa organisationers klart uttalade mening, och därför har utskottet avstyrkt motionerna. Som herr Berglund tidigare anförde kommer en i viss mån liknande mening till synes i reservationen.

Herr Berglund har i sitt tidigare anförande redovisat ett par konkreta fall, där ett långsiktigt företagssparande via vinstandelssystemet har slagit väl ut. Detta stärker mig i uppfattningen att inga hinder föreligger för att tillämpa de av reservanterna skisserade systemen. Eftersom det aktuella förfarandet således redan är i tillämpning, finns det enligt min uppfattning inte någon anledning att nu begära en utredning härom. Vi anser att denna fråga otvivelaktigt hör hemma på det fria arbetsmarknadsområdet, och det är också där den skall tas upp, om den föreslagna metoden, såsom herr Berglund påstår, kan ge så goda resultat genom överenskommelser på frivillighetens väg. Att genom diverse skattemanipulationer stödja denna form av sparande tror jag dock att man skall undvika. Det vore, vilket också framgår av remissyttrandena och av utskottsmajoritetens skrivning, att skattningsprinciper. Ett sparande inom företagsfinansieringens ram kan ju också mycket väl äga rum på andra vägar, bl.a. genom de nu verksamma aktieklubbarna. På detta sätt kan de anställda få del av förmögenhetsbildningen utan att fördenskull vara bundna vid något speciellt företag. Vi tycker självfallet att utskottet bör ta intryck av den uppfattning, som de stora arbetsmarknadsorganisationerna har i en fråga som så genomgripande berör deras verksamhet. Vi anser att det vore orimligt att nonchalera dessa organisationers mening i denna fråga. I övrigt kan vi kanske vara överens om att vi inte mer behöver resonera om nödvändigheten av ett ökat såväl enskilt som kollektivt sparande. Vi har ju i samband med flera utlåtanden från bankoutskottet tidigare i år klart dokumenterat vår enighet på denna punkt. Något som vi, som sagt, däremot inte är överens om är formerna för ett ökat sparande. Jag fick t.ex. inte riksdagens bifall till ett av mig motionsvägen framfört förslag om tillsättande av en utredning om ett ökat ungdomens lönsparande, varvid även skulle kunna undersökas möjligheterna för ett obligatoriskt ungdomens lönsparande. Avslaget motiverades bl.a. med att en sådan åtgärd skulle innebära en form av tvångssparande. Vi har tidigare i vår diskuterat frågan om företagens självfinansieringsgrad, beträffande vilken vi inte är överens, och vi kan ju inte diskutera detta spörsmål varje vecka. Låt mig dock säga att det föreslagna vinstandelssystemet också blir ett slags tvångssparande till företagens självfinansiering. Innebörden av det är nämligen att arbetsresultaten och vinsterna inom ett speciellt företag skall kvarhållas inom detta. Det är så många olika faktorer som talar mot det föreslagna systemet att man bör vara försiktig innan man ger sig in på några större utredningar på området, och det är bakgrunden till att utskottsmajoriteten inte anser sig kunna följa motionärerna och reservanterna utan har avstyrkt deras förslag. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Franzén i Motala hävdar att med anledning av att ärendet behandlats tidigare skall vi inte debattera sakfrågan, särskilt som systemet tillämpats under en följd av år. Jag måste emellertid säga att i dagens läge är denna fråga viktigare än någonsin med hänsyn till det finansiella läge vi befinner oss i, med hänsyn till sysselsättningsmöjligheterna o. s. v. Då det gäller arbetsmarknadens parter och remissyttrandena vill jag beträffande hänvisningarna till olika finansieringsmöjligheter endast anföra några rader ur Arbetsgivareföreningens yttrande. Efter att ha pekat på olika angelägna åtgärder uttalar Arbetsgivareföreningen: »Härutöver är det bland annat angeläget att reformer sker beträffande näringslivets finansieringsmöjligheter.» Jag tycker att detta är ett tungt vägande skäl för att ta upp denna fråga till förutsättningslös utredning och se vad som ytterligare kan göras. Herr Franzén sade att det finns möjligheter att genom aktiesparande tillföra näringslivet kapital. Detta är sant när det gäller aktiebolag, men i fråga om andra företag finns inte dessa möjligheter. Därför menar jag att de sistnämnda företagen bör ha ett alternativ. Vidare fäste jag mig vid herr Franzéns tal om »skattemanipulationer». Självfallet är det inte meningen att några sådana skall förekomma, utan den föreslagna utredningen skulle också undersöka på vilket sätt beskattningen av ifrågavarande vinster skall ske. Även detta är ju ett stort och allvarligt problem. Herr talman! Det skall ges en ny impuls åt människorna, så att de förstår att det frivilliga sparandet — jag vill poängtera att vad som avses är ett frivilligt sparande — måste aktualiseras. Detta är inte minst viktigt i nuvarande kritiska situation — det gäller både vår hemmamarknad och vår exportmarknad. Därför vidhåller jag mitt yrkande.

Herr talman! Jag måste säga att andan i det anförande som herr Franzén i Motala höll var ganska konservativ. Herr Franzén tryckte starkt på en del inslag i de remissyttranden som arbetsmarknadens organisationer avgivit. Det är klart att arbetsmarknadsorganisationerna och deras frihet att träffa uppgörelser är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. Men det är ändå på statsmakterna, på regeringen och på riksdagen, som det ankommer att fastlägga själva förutsättningarna för hur arbetsmarknadens parter skall agera, och dessa förutsättningar har synnerligen stor betydelse för de resultat som parterna på arbetsmarknaden kommer till. Jag tror alltså — liksom herr Berglund — att det är nödvändigt att se denna fråga i ett betydligt större perspektiv än det som jag tyckte att herr Franzén i Motala anlade. En utgångspunkt för debatten borde enligt min mening vara en klar insikt om den stora betydelse som investeringarna inom näringslivet har för det fortsatta framåtskridandet här i landet. Denna utgångspunkt finns emellertid knappast för närvarande, anser jag, ty regeringen och det socialdemokratiska partiet för i detta avseende ett dubbelspråk. Trots att man sagt att ett av de väsentliga målen för den ekonomiska politiken — t.ex. förra året — var att öka industriinvesteringarna så blev ju det faktiska resultatet en minskning. Minskningen är inte så stor — en halv procent — men det rör sig i alla fall om en minskning. Och ser man till investeringarna inom näringslivet totalt var minskningen större, betydligt över 2 procent. När vi i januari betonade dessa allvarliga förållanden tedde de sig, i ljuset av den då föreliggande statsverkspropositionen, ändå något bättre än vad de nu verkligen visat sig vara under 1967. Men då vi pekade på det besvärliga läget försvarade finansministern sig med att investeringarna, som han sade, hade stagnerat på en hög nivå. Det tycker jag var en mycket klen tröst för ett ekonomisk-politiskt misslyckande. Nu är det väl uppenbart, sedan vi fått ta del av kompletteringspropositionen, att finansministern blivit mer oroad av läget och hoppas på en uppgång av industriinvesteringarna i år. Men prognosen för utfallet av de totala näringslivsinvesteringarna är fortfarande att en ytterligare minskning skulle ske under 1968. Herr talman! Dessa förhållanden är naturligtvis mycket allvarliga. I den reviderade långtidsutredningen, som vi nyligen fått taga del av, förs också ett mycket utförligt resonemang om detta. Jag skall inte gå in på dessa frågor i detalj. I detta sammanhang räcker det med slutsatsen i resonemanget, vilken är: Skall vi kunna få en god produktivitetsutveckling i näringslivet även under 1970-talets första år och skall vi kunna få en förbättrad tillväxttakt i ekonomin, är det nödvändigt att industriinvesteringarna, liksom de totala näringslivsinvesteringarna, ökar. Långtidsutredningen säger att redan en målsättning på 4 procent kapacitetstillväxt fram till 1975 — det är en ganska blygsam målsättning — skulle kräva betydande investeringsökningar även under 1960-talets senare år. Som jag nyss anmärkte tycks finansministern nu själv vara mer medveten om riskerna med en fortsatt minskning av näringslivsinvesteringarna. Han säger att en fortsatt långsam utveckling av näringslivets investeringar skulle kunna försämra utgångsläget för 1970 talets produktionsökningar och därmed också minska utrymmet för tillväxten av såväl privat som offentlig konsumtion. Det betyder i klartext att om detta inträffar blir utsikterna sämre till realinkomstförbättringar för medborgarna. Det blir också sämre utsikter till fortsatt reformarbete. Herr talman! Jag tror att det hade varit bra om den insikten hade kommit tidigare. Jag kanske kan få framhålla i sammanhanget att handelsoch servicesidan tillhör de mest expansiva grenarna av vår ekonomi. I ett läge där industrin visar en total minskning av antalet sysselsatta är det — försiktigt uttryckt — inte särskilt ekonomiskt rationellt att alltför hårt bromsa investeringarna inom dessa expansiva sektorer. Jag tror att det är alldeles klart att vi inte kan få till stånd en snabbare ökning av de nödvändiga investeringarna om inte också tillräcklig mängd sparmedel kan ställas till förfogande. Det är av mycket stor betydelse under vilka former detta sparande äger rum och på vilket sätt pengarna används. Herr Franzén i Motala har pekat på en av kapitalbildningens huvudkällor, som naturligtvis kan få betydelse även i det sammanhang jag nu berör, nämligen det enskilda sparandet, hushållsparandet. Jag anser visst att man bör sträva efter att skapa former för enskilt sparande, som i små poster och under stark riskutjämning kan finna placering i företagen. Men jag har svårt att föreställa mig att problemet till större delen skulle kunna lösas på den vägen. Det enskilda sparandet har för övrigt — vilket delvis sammanhänger med den ekonomiska politik som förts — visat en svag utveckling under 1967. En annan och växande källa för kapitalbildningen är naturligtvis AP-fonderna, som också kommer att ha stor betydelse för de framtida investeringarna. Vi har många gånger sagt, att det är angeläget att detta sparande kommer till användning för nödvändiga närings livsinvesteringar. Det måste ske under sådana former att man inte får en statlig dirigering av näringslivet, så att statliga organ får starkt ökade möjligheter att centralt bestämma hur kapitalet skall sättas in, vilken produktion som skall byggas ut och vilken som skall krympas. Det råder väl inte något tvivel om att det på socialdemokratisk sida förekommer strävanden i denna dirigerande riktning och att de grundas på en misstro mot marknadsekonomin och en förkärlek för ett system, varigenom politikerna i större utsträckning kan överta en del av bestämmanderätten över konsumtion och produktion. Jag behöver inte säga att sådana tankegångar är främmande för den meningsriktning som jag företräder. Jag tror emellertid att socialdemokratiska föreställningar, av det slag jag här talat om, också kan grundas på något lika missvisande antagande om att företagens risktagande är något som skulle kunna bedömas med större framgång från någon central instans. I själva verket är det fråga om tusentals risker av olika slag, som till sin karaktär är sådana att de förutsätter ett decentraliserat beslutsfattande och naturligtvis också ett personligt, engagerat intresse hos dem som tar riskerna, både när det gäller planering och när det gäller uppföljning. Detta är nödvändigt för att riskerna skall kunna vändas i framgång. Här kommer jag fram till företagens sparande. Det förhåller sig ju så att detta har minskat under senare år, såväl i förhållande till bruttonationalprodukten som i förhållande till investeringarna. Självfinansieringsgraden har därmed sjunkit kraftigt. Jag är väl medveten om att det knappast är möjligt att fastslå någon ideal nivå för företagssparandets storlek, men utskottsmajoriteten avvisar enligt min mening alldeles för nonchalant hela denna problematik. Den konstaterar att det rör sig om en besvärlig avvägningsfråga — vilket naturligtvis i och för sig är riktigt — och hänvisar i övrigt till ett tidigare utlåtande. Om man går till detta, finner man att den socialdemokratiska majoriteten också där nöjt sig med att konstatera att det är en besvärlig fråga och i övrigt bara avvisar våra förslag om en närmare utredning kring problemet. Att frågan är besvärlig är inte något skäl för att inte ta itu med den i det allvarliga läge vari vi befinner oss i de avseenden diskussionen gäller. Dessa kortfattade och till intet förpliktande uttalanden är karakteristiska för den — jag vågar säga det — lättsinniga syn, som man på socialdemokratiskt håll nu anlägger på denna problematik. Man är intresserad av en ökning av det offentliga sparandet men förhållandevis likgiltig inför de problem som det sjunkande företagssparandet medför. Det är emellertid också denna attityd som, när den får utslag i den ekonomiska politiken, ställer näringslivet inför ökade problem och skapar otrygghet i arbetet. Framför allt två faktorer talar mycket starkt för ett bättre utvecklat företagssparande. Den ena är det förhållandet att företagen — ganska naturligt — är mycket tveksamma att göra riskfyllda investeringar, om dessa i mycket hög grad måste ske med lånade medel — och riskerna är 1 många fall mycket stora för närvarande. Detta beror i sin tur naturligtvis på den hårdnande konkurrensen och de problem som en alltför snabb socialdemokratisk inflationspolitik medför. Det beror också på att riskerna är särskilt stora när det gäller satsningar på forskningsoch utvecklingsarbete, satsningar som i dag är absolut nödvändiga för förstärkt konkurrenskraft och trygghet i arbetet. Den andra faktor som talar för ett förbättrat företagssparande är att detta ger företagen ökade möjligheter till konsolidering och bättre förutsättningar att möta en internationell konjunkturnedgång utan alltför stora problem. En av anledningarna till att vi haft och fortfarande har sådana problem inom näringslivet — större än de behövde vara — och en så markant ökad otrygghet för den enskilde är ju just att företagen inte alltid har haft den nödvändiga styrkan att möta svårigbeterna. Starkt minskat företagssparande leder till minskad trygghet, också i arbetet; där finns ett klart och ofrånkomligt samband. Nu måste man — det är en uppfattning som vi ofta givit uttryck åt och det är en uppfattning som delas av i varje fall Tjänstemännens centralorganisation — i detta sammanhang föra in en fördelningsaspekt. Jag vill understryka, liksom jag gjort vid flera tidigare tillfällen, hur mycket mer betydelsefull i en ekonomi som vår en hög tillväxttakt är för förbättringar av alla folkgruppers levnadsförhållanden, mer betydelsefull än olika metoder för omfördelningar av vid varje tidpunkt existerande resurser. Men även om man alltså är på det klara med den saken och förstår den stora betydelse som tillväxttakten har, finns här två olika slag av fördelningsproblem. Det ena berör löneoch inkomstbildningen och det andra berör förmögenhetsbildningen. Jag skall nu kort ta upp till diskussion den senare frågan — naturligtvis är jag medveten om att också den första frågan har mycket stor betydelse, ehuru jag förbigår den här. Ett högt företagssparande kan givetvis sägas innebära att ägarna av företag ökar sina tillgångar; men löntagarna får inte del av denna förmögenhetsbildning. Jag är övertygad om att en av de portar som måste öppnas, om vi skall kunna uppnå en stadig förbättring av företagssparandet, är att även löntagarna får del av detta sparande såsom en individuell, personlig tillgång, såsom ett led i uppbyggandet av ett eget sparande. Man kan kalla ett så Får jag här tillägga två saker, herr talman! Herr Franzén i Motala sade att frågor av liknande karaktär har behandlats av riksdagen i början på 1950 talet och vid något senare tillfälle. Ja, men när frågorna då behandlades var det inte denna aspekt, om andel i själva företagssparandet, som stod i förgrunden. Då var frågorna inte sammankopplade med den stora betydelsen av att verkligen få till stånd ett ökat företagssparande på det sätt som de nu är. — Detta var den ena saken som jag ville tillägga här. Den andra saken är den, att detta naturligtvis inte skall medföra några risker för en bindning av arbetskraften till ett visst företag, utan att den rätt som uppstår, d.v.s. den andel i förmögenhetsbildningen som löntagarna får enligt ett system av den karaktär som föresvävat oss, naturligtvis skall orubbad kunna medföras vid flyttning från ett företag till ett annat. Jag tror inte alls att de tekniska svårigheterna, med de förutsättningar som nu föreligger, är omöjliga att komma till rätta med. Utskottsmajoriteten för emellertid sitt resonemang som om den utginge från att ett sådant uppskjutet vinstandelssystem skulle gälla frågan om fördelningen mellan å ena sidan långsiktigt sparande och å den andra löntagarnas direkta inkomster, som snabbt kan förvandlas till konsumtion. Men så är inte fallet. Frågan gäller i stället hur sparandet och förmögenhetsbildningen bör fördelas i framtidens samhälle på ett sätt som står i samklang med våra idéer om rättvisa och som samtidigt stärker företagens möjligheter att öka sina investeringar i en takt som främjar samhällsekonomins tillväxt, till nytta för alla folkgrupper. Det är ju detta som är själva kvintessensen, att den förmögenhetsbildning som här uppstår, om man får ett så dant bättre företagssparande, inte skall bli en exklusiv egendom för företagens ägare. Även i andra avseenden för utskottet ett ganska märkligt resonemang. Man säger att frågan är komplicerad men att det dock inte kan »göras gällande att inte även ett sådant system under vissa betingelser skulle kunna fungera på ett för vederbörande parter godtagbart sätt». Nej, det är just vad också jag tror. Samtidigt säger utskottet att så länge inte arbetsmarknadens parter gjort nägra ansatser att införa ett sådant system är inte någon statlig utredning om t.ex. skatteproblemen i sammanhanget aktuell. Det förvånar mig något att utskottet inte slagits av tanken att detta kan bero just på att vi inte har något säkert underlag för hur ett system av denna karaktär skall kunna fungera. Detta kan vara anledningen till att arbetsmarknadsorganisationerna ställer sig tveksamma. Om vi finge fram en utredning och därigenom kunde visa hur systemet skulle fungera med hänsyn till arbetsmarknadens parter, skulle situationen kunna bli annorlunda. Herr talman! Jag måste nog säga att som jag ser det är den socialdemokratiska utskottsmajoritetens skrivning ett ganska karakteristiskt uttryck för den initiativlöshet, när det gäller att komma ur gamla hjulspår och verkligen visa på nya vägar, som för närvarande präglar regeringspartiet. Man avvisar med några ord det klart dokumenterade behovet av ett ökat företagssparande. Man förefaller ointresserad av att skapa förutsättningar för en ökad investeringstakt inom näringslivet, för ett större risktagande och därmed också för större trygghet i arbetet. Man är inte villig att låta utreda hur ett sådant företagssparande skulle kunna åstadkommas med en jämnare förmögenhetsfördelning som riktmärke. Så mycket mer glädjande är det att den demokratiska oppositionen enats om en positiv och framåtsyftande ståndpunkt. Vi kommer att fortsätta vår vandring på den väg som nu beträtts mot en trygghetsskapande lösning av dessa betydelsefulla problem. Därför tror jag att de som i dag röstar för reservationen även röstar för en linje som i framtiden får växande betydelse.
Herr talman! Herr Berglund tycker inte att vi skall lägga ned en fråga enbart därför att den behandlats en eller flera gånger tidigare. Nej, det är självklart att detia inte är något skäl. Men därest ingenting framkommer som aktualiserar ny behandling av en fråga, är det tämligen meningslöst att återigen ta upp den på sätt som här gjorts. Det är ganska onödigt att mot de stora arbetsmarknadsorganisationerna försöka att konstruera nya metoder och synpunkter för att få riksdagen att ge sitt bifall. Herr Wedén säger att de motioner som väcktes under åren 1949, 1952 och 1956 var av helt annat slag. Såvitt jag kan förstå av utskottets skrivning var det då fråga om motioner som behandlade praktiskt taget samma sak. Det gällde motioner med förslag om utredning rörande ett vinstandelssystem. Det är tydligt att dessa motioner hade samma innebörd som de nu föreliggande. Jag tror, herr Berglund, att detta är en fråga om praktisk tillämpning och ingenting annat. Frågan gäller om det är möjligt att gå vid sidan om de stora arbetsmarknadsorganisationerna och liksom framlägga diktat. Herr Berglund talar avslutningsvis om att jag skulle ha använt ordet skattemanipulationer. Man försöker ju här att på något sätt åstadkomma skattelindring åt dem som har möjlighet att spara. Vi är motståndare till att bevilja skattelättnader för dem som kan :spara. Vi anser det utgöra ett avsteg från skattepolitikens bärande principer. Vi är också motståndare till att lagstiftningsvägen lägga oss i på vilket sätt folk använder sina inkomster; det bör de själva få avgöra. Jag sade detta i mitt första anförande och upprepar det nu. Herr Berglund och herr Nordgren har sagt att det redan existerar flera vinstandelssystem. Om företag och anställda är intreserade av sådana system, finns det all anledning att de genomför arrangemang härför. Herr Nordgren sade vidare att förhållandet mellan företagare och anställda är bättre i små och medelstora företag än i de stora enheterna. Om detta är fallet och om man siktar in sig på just dessa företagargrupper, finns det väl anledning att tro att man på frivillighetens väg skall kunna nå de resultat som motionärerna eftersträvar. Herr Wedén sade att jag i mitt resonemang och den socialdemokratiska delen av bankoutskottet vore konservativa i vårt sätt att betrakta denna fråga. Jag tror inte att vi är det. I så fall befinner vi oss i gott sällskap med alla de stora organisationer som sysslar med dessa frågor. Man säger där att det för närvarande inte finns anledning att särskilt pröva dessa frågor. Herr Wedén har i ett långt anförande kommenterat organisationernas remissyttranden. Jag anser fortfarande att riksdagen inte i oträngt mål skall lägga sig i denna fråga; den bör lösas på frivillighetens väg. Herr Wedén tog upp den ekonomiska politiken i stort. Vi får tillfälle att bara om ett par veckor resonera härom. Vidare påstod herr Wedén att vi skulle vara lättsinniga i fråga om företagens finansieringsproblem. Så är inte fallet, och det vet herr Wedén lika bra som jag och övriga ledamöter i kammaren. Förra året beslöt vi på förslag av regeringen att inrätta Investeringsbanken, och i nästa vecka, om jag inte minns fel, eller kanske redan på fredag fram läggs förslag om att ytterligare medel skall ställas till bankens förfogande just för att klara de olika företagens investeringar. Detta gäller — som jag sagt flera gånger tidigare — inte bara de stora företagen, men de stora företagen och de nya stora företag som växer upp har det största kapitalbehovet, vilket de inte på sina ordinarie kanaler kan trolla fram medel för att täcka. Här kommer givetvis Investeringsbanken väl till pass. Vi har en annan finansieringskälla, som herr Wedéns parti tidigare inte intresserat sig så mycket för, ehuru man på senare tid har påstått sig vara pådrivare, nämligen AP-fonderna. Dessa svarar för en stor del av bostadsfinansieringen och bostadskrediterna, men ur AP-fonderna ges också stora lån till olika företag. Därigenom får de andra bankerna och kreditinrättningarna större möjligheter att klara enskilda företags kapitalbehov. Vi bedömer det så att vi nu har en ganska bra, för att inte säga mycket bra, fungerande kreditmarknad som i varje fall inte för närvarande behöver inge farhågor i fråga om företagens investeringsfinansiering. Bankdirektör Thunholm sade för några veckor sedan, att det var alldeles felaktigt av vissa kretsar att föra pessimistiska resonemang om vår dåligt fungerande kreditmarknad. Han ansåg att vi hade en mycket bra fungerande kreditmarknad. Det är ju precis motsatsen till vad herr Wedén och andra vill göra gällande. Man har alltså på bankhåll en annan syn på den här saken än den som presenteras i politiska sammanhang. När det gäller frågan om ökningen av det enskilda sparandet och hushållssparandet vill jag nämna några siffror, som jag inte riktigt kan minnas i detalj men som jag har fått vid ett samtal som vi för en tid sedan hade med direktören för Jordbrukskasseförbundet. Han talade om att affärsbankerna under en tioårsperiod i runda tal ökat sin inlåning med 130 procent. Jordbrukskassorna slår rekord med en inlåningsökning på över 200 procent. Sparbankerna har under dessa tio år haft en inlåningsökning på 150 procent. Allt detta ger bevis för att det inte är riktigt så illa ställt ute i det ekonomiska livet som herr Wedén och andra vill göra gällande.

Herr talman! Det är riktigt som herr Franzén i Motala säger, att kreditmarknaden i varje fall för närvarande fungerar på ett ganska tillfredsställande sätt. Men det i sammanhanget besvärliga är — och det går herr Franzén och hans meningsfränder förbi — att man även i ett läge, där alltså kreditmarknaden fungerar ganska tillfredsställande, ändå får så pass otillfredsställande resultat när det gäller utvecklingen av näringslivets investeringar. Det visar att problemen inte löses genom enbart kreditmarknadsåtgärder. Det fordras någonting mer, och det fordras någonting nytt. Får jag tillägga, att jag i mitt anförande betonade AP-sparandets roll för näringslivets kapitalförsörjning. I detta avseende föreligger det ingen meningsskiljaktighet mellan herr Franzén och mig. Det kan det göra i andra avseenden, t.ex. när det gäller sparandets uppbyggnad, men den saken går jag i dag förbi. Vad problemet gäller är hur löntagarna skall kunna få en andel, som de — med den hållning när det gäller uppbyggandet av = företagssparandet som herr Franzén och hans meningsfränder intar icke kommer att få. Det är inte fråga om att beröva löntagarna någon fördel som nu existerar, utan det är fråga om att ge dem en fördel som inte existerar. Det är därför jag har svårt att förstå varför detta konservativa motstånd skall behöva fortsätta. När herr Franzén säger att de tidi gare motionerna i denna fråga, av vilka en del behandlades för många år sedan, var av samma innebörd som den nu föreliggande, kan det inte tolkas på annat sätt än att herr Franzén inte ingående har studerat de tidigare motionerna. Till sist säger herr Franzén, att någon förändring inte har inträffat. Jo, herr talman, en mycket betydelsefull förändring har skett, och det är just att investeringarna har stagnerat, något som är till väsentlig nackdel även för löntagarnas trygghet. Även LO:s ordförande, herr Arne Geijer, har många gånger understrukit betydelsen av dessa saker.

Den kan gärna vara något högre. Dock kan behovet vara varierande för olika slag av både branscher och företag.» Det är klart att det föreligger en viss motsättning mellan detta herr Geijers uttalande och den mening som tillkännages i utskottsmajoritetens utlåtande. Det finns naturligtvis också en motsättning mellan detta Arne Geijers uttalande och en del av de uppfattningar som uttryckts i LO:s remissutlåtande, men det är ju ändå inte av avgörande betydelse i detta sammanhang. Av avgörande betydelse är att den mest framstående representanten för Landsorganisationen i detta land säger att en högre grad av företagssparande är bra för löntagarna; det instämmer jag i, men jag tillägger — det är det som meningsutbytet i dag rör sig om — att det också är bra för löntagarna om de får del i detta företagssparande.
Herr talman! Herr Wedén hyser, tror jag, en viss övertro på detta vinstandelssystem. Jag inbillar mig inte att detta företagssparande kommer att bli av sådan storleksordning att det på något sätt skulle lösa företagens finansieringsproblem i fortsättningen — jag är tämligen övertygad om att så inte kommer att bli fallet. Hur skall löntagarna få den andel de skall ha? frågade herr Wedén. Ja, inte får de den genom andel i vinsten. Det finns ju många företag som inte har några nämnvärda vinster att dela ut. Hur skall löntagarna där få den andel som de i rättvisans intresse skall ha? Jag skulle vilja ge ett mycket kort svar på den frågan. Den andel av vinsten som deras arbetsinsats i företaget berättigar dem till måste löntagarna få genom sedvanlig medverkan och genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Jag ser ingen annan väg att gå i fortsättningen. Visserligen kan andel i vinsten bli ett surrogat för uteblivna lönehöjningar, så att någon enstaka grupp eller något enstaka företag på det sättet kan hjälpa upp löneläget, men jag tror inte att det är någonting som löntagarna i gemen har något intresse av. Jag tror att de ställer sig synnerligen kallsinniga till att få sin ekonomiska ställning förbättrad genom ett vinstandelssystem såsom det som har föreslagits.

Herr talman! Herr Franzén i Motala frågade mig hur det enligt det system vi diskuterar skall bli med vinstandelen i företag som inte ger någon vinst. Ja, herr Franzén, det är väl just det förhållandet att räntabiliteten — eller vinstutvecklingen, om jag får använda det uttrycket — inom det svenska nä ringslivet blivit så svag som än en av huvudanledningarna till att vi har dessa svårigheter med sysselsättningen. Detta bekräftas ju också av herr Geijers uttalande. Hela det resonemang vi för går ju ut på att skapa bättre förutsättningar för stabila och mera räntabla företag men att också ge löntagarna en andel i denna förbättrade räntabilitet. Det är på den punkten meningsskiljaktigheterna yppar sig. Följer man er linje och använder era metoder uppnår man varken den förbättrade räntabiliteten eller den större andelen för löntagarna. Med våra metoder uppnår man bäggedera.

Herr talman! Herr Wedén har här dragit upp en stor ideologisk debatt, och jag förstår honom väl. Socialdemokraternas negativism är nämligen ganska steril. Bakom motionernas önskemål tror de sig se skumma avsikter. Självfinansiering och placering av medel i företag som man själv är knuten till anses tydigen av socialdemokraterna principiellt förkastligt. Man kan då erinra om att varje sunt företag måste arbeta efter sådana linjer. Se t.ex. på konsumentkooperationens sätt att skaffa sig kapital! Inom KF spaar medlemmarna kollektivt genom att man av de vinster som redovisas efter betryggande avskrivningar plöjer ner avsevärda belopp i reservoch dispositionsfonder. Det är just innebörden av självfinansiering. Därutöver uppmuntrar KF de enskilda medlemmarna att låta återbäringen ackumuleras på medlemskonton och att engagera sig som insättare i konsumtionsföreningarnas eller Kooperativa förbundets sparkassa. Det är just att låta den enskilde medlemmens sparmedel arbeta i det företag där han känner sig ha intressebetingad eller känslomässig förankring. Sådan intressebetingad och känslomässig förankring förekommer faktiskt redan nu i en del privatägda företag. Att den lojaliteten får ytterligare spridning borde vara ett önskemål för oss alla. I ett tidigare anförande i dag hade jag anledning att tala om vi-andan i de mindre sammanhangen. Här kan samma synpunkter anläggas. Medansvar inom den egna trängre sfären är en värdefull tillgång. Den tillgången kan ökas, om man går fram efter de linjer som förordas i motionerna och som reservanterna ställt sig bakom.

Morgondagens sammanträde, som tar sin början kl.

19.00. Därigenom torde det bli möjligt att undvika kvällsplenum på fredag, den 10 maj. Sammanträdet onsdagen den 15 maj avslutas, såsom tidigare meddelats, omkring kl. 17.00 med hänsyn till firandet av riksbankens 300-årsjubileum. Däremot synes det bli ofrånkomligt att anordna kvällsplena både torsdagen den 16 maj, då sammanträdet börjar kl. 13.00, och fredagen den 17 maj, då sammanträdet tar sin början kl. 10.00. Med ändring av tidigare planer kommer försvarsfrågan att behandlas i kamrarna onsdagen den 22 maj och frågan om statligt utvecklingsbistånd tisdagen den 28 maj. med guld efter deras lydelse, med rätt dock för riksbanken att före utgången av denna tid återuppta inlösningen av bankens sedlar om förhållandena gåve anledning till detta. 2. uttala, att riksbankens metalliska kassa borde förstärkas med lägst 300 miljoner kronor under år 1968.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

Utöver propositionen har bankoutskottet haft att behandla två motionspar, som båda siktar till en särskild utredning om valutaregleringens berättigande på längre sikt. Utskottets borgerliga hälft har reserverat sig till förmån för det önskemålet, och jag ber att få yrka bifall till reservationens hemställan om en sådan utredning. Vad borde utredningen sikta på? Enligt motionärernas uppfattning är det av värde, att vår handlingsberedskap är klar om det skulle bli islossning i EEC-anslutningen. I många andra sam manhang har vi varit senfärdiga när det gällt att analysera vad en EEC-anslutning skulle kräva av oss. Utskottsmajoriteten tycks mena att de synpunkter, som redovisas i handelsdepartementets skrift »Sverige och EEC», är tillräckliga. Denna bedömning kan inte vi reservanter dela. Även om vi begränsar synfältet till våra interna förhållanden kan det vara skäl att se närmare på valutaregleringen. Utskottsmajoriteten framhåller med all rätt, att valutaregleringen avsevärt liberaliserats under årens lopp. Belägg för att detta påstående är riktigt finner man om man studerar valutastyrelsens berättelser, som ju årligen presenteras i bankoutskottets memorial nr 1. Jakttagelsen att en reglering utnyttjas i allt mindre utsträckning och numera just inte påverkar skeendet kan leda till två skilda slutsatser. Dels kan man — och det har utskottets socialdemokratiska hälft nu gjort — komma till den slutsatsen att en reglering som inte besvärar någon inte behöver avskaffas, dels kan man, såsom motionärerna och reservanterna gjort, säga sig att det kan vara skäl att fråga huruvida vi inte kan slopa en reglering som tydligen inte fyller någon funktion. Jag tycker nog att den sistnämnda uppfattningen har fog för sig. Vi måste finna oss i att nya regler och bestämmelser ständigt kommer till, men därför måste vi också — för att inte bli alldeles insnärjda i ett trassligt regelsystem — se till att avskaffa sådana gamla regleringar som blivit onödiga. Jag använde uttrycket »onödiga». I sammanhanget vill jag säga några ord om åtgärder på valutaregleringens område beträffande vilka man kan ha anledning att använda ett mera klandrande omdöme.

Det skall erkännas att frågan är ganska teknisk, men den kan ändå ha sitt värde som illustration till att valutaregleringen inte alltid är så helt utan vådor, som utskottsmajoriteten velat göra gällande. Vi minns hur den svenska valutareserven åderläts på betydande belopp i samband med den oro, som härskade på valutamarknaden i november och december i fjol. Exportörer med fordringar, som var uttryckta i devalveringskandidaternas valutor, hade i god tid sökt ta hem sina fordringar, och nu forcerade gäldenärerna sina betalningar i de valutor som bedömdes ha stark position vid eventuella förskjutningar i växelkurserna. Sådana reaktioner och dispositioner är fullt naturliga. Deras konsekvenser för samhällsekonomin blir betydligt mindre besvärande, om terminshandeln med valutor fungerar ordentligt. Kan man gardera sig mot kursrisker tvingas man inte avvika från normala betalningsrutiner. Krängningarna — om jag får kalla de snabba förändringarna i valutareserven så — blir mindre. Och att krängningar inte kommer till stånd är väsentligt för att utlandet skall behålla tilltron till att det svenska statsskeppet rör sig lugnt och tryggt framåt. Vad riksbanken själv tar för ställning till att som part gå in i en terminsaffär är riksbankens ensak. Men att med stöd av valutaregleringen lägga hinder i vägen för den terminshandel som affärsbankerna har kapacitet och kunnande för kan inte vara till nytta för samhället. I det oroliga läget på förvintern visade sig detta tydligt. Principen är också helt klar: om avistamarknaden är i gungning kan den stabiliseras genom en fungerande terminshandel med valutor. Herr talman! Resonemanget om terminshandel är ett konkret exempel på vanskligheter med valutaregleringen — ett exempel med vilket jag har önskat stryka under det yrkande som jag redan framställt om bifall till reservationen vid bankoutskottets utlåtande nr 35 med krav på en utredning rörande valutaregleringens fortsatta existens.

Herr talman! Efter herr Regnélls anförande kan jag fatta mig ganska kort. Det framgick ju av anförandet liksom det framgår av utskottsutlåtandet — att vi är överens om att departementschefens förslag om fortsatt valutareglering under ett år skall godtagas. I anslutning till motioner med anledning av propositionen har det dock ifrågasatts om det kan vara lämpligt att vidmakthålla en reglering som till formen är vidsträckt men som tillämpas i rätt begränsad omfattning. Jag tänker närmast på motionsparet I: 812 och 11: 1051. Det tillämpade prövningsförfarandet uppfattas rätt ofta som ett onödigt krångel, och finansiering av långsiktig art försvåras på grund av osäkerheten om vilka kapitaltransaktioner som kommer att tillåtas. I de nämnda motionerna pekas också på liberaliseringen av utrikeshandeln genom en kommande svensk anslutning till EEC, som vi tillmäter stor vikt. Det torde dock under sådana förhållanden vara svårt att upprätthålla en valutareglering. Utskottsmajoriteten anför visserligen att vissa begränsningar av kapitalrörelserna är tillåtna även enligt EEC:s regler, men dessa är säkerligen helt annorlunda utformade än vår valutareglering. De frågor det här gäller kan kräva stor uppmärksamhet, och ut skottsmajoriteten utlovar även att frågorna skall följas uppmärksamt. Vi för vår del finner det då naturligt att en utredning får ge underlag för en säkrare bedömning av det problemkomplex som kan uppstå, om valutaregleringen slopas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Åkerlund m.fl.

Herr talman! Jag har fått för mig att det skulle vara bra om riksdagen vore ett element som kunde framstå såsom ett gott exempel för vårt lands befolkning. Det förhållandet, att ledamöterna i riksdagen väljs som förtroendemän i ett demokratiskt parlament borde vara en så stor sak, att det skulle kunna inspirera till personliga uppoffringar för att fylla denna uppgift. Jag har därför trott att tillskapandet av detta minnesmärke, som jag föreslagit, skulle kunna fungera som en väckarklocka när det verkligen vill till att man håller stilen. Nu kan väl sägas att vår riksdag med alla dess hyggliga medlemmar inte höjer sig nämnvärt över resten av det svenska folket. Också vi håller en sådan där litet småsjaskig nivå. Det är detta jag tycker vi skall försöka komma ifrån. Många säger kanske att vi inte skall vara olika andra människor; vi skall vara sådana att de trivs med oss. Vi får inte på något sätt höja oss eller ens försöka att höja oss över medeltalet, ty det är så mänskligt att ha små fel och detta skall vi inte röra vid. Ja, visst är det mänskligt, men det är så mycket mänskligt som är alldeles på tok. Det är detta vi bör ta itu med. Bankoutskottet har med mycket var lig hand behandlat motionen men samtidigt sagt att det inte finns något skäl för att utdela ett minnestecken till dem som fått den stora förmånen och äran att representera svenska folket. Jag skall inte heller nu göra något yrkande. Det har ställts i utsikt att när den nya, fina och talrika riksdagen förväntas fram på 1970-talet fullmakterna för de valda kanske skulle kunna utstyras på ett mera konstnärligt och inspirerande sätt än de pappersark som vi nu får som bekräftelse på att vi är valda. Jag hoppas att det också skall kunna ske. Till detta vill jag bara knyta förhoppningen att denna riksdag till en början och även kommande riksdagar i än högre grad skall beakta att det är fint att vara riksdagsman. Här i riksdagen får man inte bära sig åt hur som helst, och man får inte heller i sitt personliga leverne göra detta. Vi skall försöka höja detta land på ett sådant sätt att det kan spela den roll i världen som det skulle kunna göra. Nu är det nog inte så helt med den saken. I något högtravande sammanhang har det sagts att Sverige är ett världssamvete. Jag tycker inte att detta uttryck är helt träffande. Utöver dessa ord, herr talman, skall jag inte vidare fördjupa mig i saken utan slutar med den varma förhoppningen att riksdagens ledamöter skall känna sitt personliga ansvar.
Herr talman! Herr Dickson använde ordet stilfullhet i sitt anförande. Vi är i kammaren väl medvetna om att han är en av dem som bidragit till att slå vakt om stilfullheten i riksdagen — om jag minns rätt var det t.ex. herr Dickson som införde den nu allmänt accepterade vanan att kammarens ledamöter reser sig när talmannen kommer in för att öppna förhandlingarna. I detta sammanhang har herr Dickson aktualiserat frågan om ett minnesföremål som riksdagens ledamöter skulle få i samband med att de väljes till riksdagsmän. Utskottet har, sade herr Dickson, med varlig hand behandlat hans motion. Det betyder att vi i och för sig haft sympati för tanken. Men utskottet har inte sagt det som jag tillåter mig att muntligt framhålla, nämligen att ännu väsentligare än att vi i vår besittning har ett föremål som erinrar oss om att vi en gång blivit valda till riksdagsmän — vi kanske på gamla dagar har svårt att hålla ihop tankarna är att vi blir ihågkomna som nyttiga riksdagsmän. Den hågkomsten kommer säkerligen herr Dickson till del. Men, som sagt, en bättre utformning på något sätt av beskedet att vi är riksdagsmän skulle inte skada. Utskottet har därför fört fram tanken att den fullmakt i vanligen ganska enkel form som nu tillställs den nyvalde skulle kunna ges en något mer solenn utformning, t.ex. så att vi på bästa Tumbapapper — för att nu göra reklam för riksdagens eget företag!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

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 30 behandlas ett flertal motioner beträffande bullerstörningar och därmed sammanhängande problem. I motionerna framhålls som nödvändigt att skärpta åtgärder vidtas mot buller. Motionärerna anser också att det bör vara en primär strävan att framtvinga åtgärder som begränsar buller vid källan, och de föreslår att normer för tillåtna bullervärden uppställs. Reservanterna delar <motionärernas uppfattning i denna fråga. I motionerna framhålls vidare att bullerfrågorna tillhör ett flertal olika myndigheters verksamhetsområden och att samordningen av frågornas handläggning brister mellan de olika organen. Vi reservanter anser liksom motionärerna att naturvårdsverket bör ha hand om övervakningen av bullerfrågorna samt leda och samordna olika aktiviteter i det avseendet.

När överdirektören Paulsson i naturvårdsverket besökte utskottet ställdes en direkt fråga till honom därom, och han underströk att det var en brist i lagstiftningen att naturvårdsverket inte hade möjligheter att ingripa. Naturvårdsverket bör inkopplas tidigare vid planeringen av olika fritidsområden och övriga bebyggelseområden, så att man snabbt kan sätta in åtgärder i olika avseenden. Till utskottsutlåtandet har vid punkten 1 fogats en reservation, i vilken vi med stöd av remissyttrandena från Ingeniörsvetenskapsakademien och statens institut för folkhälsan, som pekar på de gynnsamma förutsättningarna för ett införande av normer beträffande bullerstörningarna, föreslår att riksdagen måtte hemställa att Kungl. Maj:t efter erforderlig utredning låter utarbeta normer avseende högsta tillåtna bullervärden. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Som den föregående talaren antytt är det några speciella punkter inom bullerproblematiken som motionärerna tagit upp.

Utskottets majoritet skriver att alla dessa frågor kommer att ägnas vederbörlig uppmärksamhet utan att riksdagen nu med anledning av motionerna vidtar någon åtgärd. Jag skulle beklaga om detta avslagsyrkande på motionerna innebure ett uppskjutande av effektiva insatser för bekämpandet av denna miljöförstöring som kan vara ganska besvärande för den enskilda människan. Det sägs att den personliga inställningen till det buller man är utsatt för har betydelse för skadeuppkomsten. Är man positivt inställd, tar man ingen skada, men om man är negativt inställd tar man skada och det kan uppstå stressfaktorer. I vårt tekniskt alltmer utvecklade samhälle har det emellertid uppkommit bullerfenomen som vållar människorna medicinska skador, oavsett hur de är psykologiskt inställda till ljudet i fråga. Det mest allvarliga är kanske, att skador i hörselnerven inte går att bota på medicinsk väg sedan de väl har uppstått. Detta är allvarligt, inte minst för människor som i sitt dagliga arbete är utsatta för sådana ljudfenomen. Jag vill mycket starkt understryka, att det måste vara samhällets skyldighet att se till att det kommer till stånd en forskning och att människor skyddas för att bli utsatta för långvariga och allvarliga skador. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad yrken, i vilka sådana bullerskador kan uppstå. Även vid nyanläggning av flygplatser — en fråga som nyligen diskuterats här i riksdagen — är det mycket viktigt att man tar hänsyn till bullerfrågan. Den enskilda människans bostad kan helt plötsligt komma att utsättas för denna miljöförstöring, och den enskilde har i sådana sammanhang inte heller alltid den rättssäkerhet man kan begära i samband med att bostaden blir mer eller mindre värdelös. Jag skall inte fördjupa mig i dessa frågor. Det är beträffande forskningen på detta område som de mest aktuella kraven kan resas. Det finns i vårt land egentligen ingen specialist på forskning av detta slag. Då aktivitet förekommer på området är den sporadisk och gäller slumpartat valda studieobjekt, och den utförs av människor som livnär sig av något annat. Det kan sägas att innehavarna av hygienprofessurerna borde ha till uppgift att handha även denna forskning. Jag tror inte det är möjligt — deras arbetsfält är alltför stort — utan vi måste ställa det bestämda kravet att det skapas en speciell lärostol i detta ämne.

Jag har tagit kontakt med en del sådana experter, och man har uppgivit att det inte alls skulle möta några oöverstigliga hinder att utarbeta ett sådant expertutlåtande. Man skulle ganska snabbt kunna göra kartläggning av olika åtgärder om samhället tar initiativ till ett sådant uppdrag. Även om reservationen i dag inte skulle bifallas hoppas jag alltså att det mycket snart skall vidtas effektiva åtgärder för att undanröja den alltmer ökande fara i miljöförstöringshänseende som bullret utgör. Herr talman! Jag ber med detta att
Herr talman! Om man läser mellan raderna i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 30 finner man att utskottet ställer sig ganska positivt till våra förslag. Det är som en av motionärerna — vår motion har nr I: 500 och I1:939 — som jag konstaterar detta. Det är ju ofta så här i riksdagen att man måste läsa ut det positiva melian raderna, och det är fallet även här. När det gäller buller kan man tala om en okontrollerad utbredning av en störning. Men detta gäller inte bara bullret utan även samhällets handläggning av bullerfrågorna. Som framgår av vår motion har den handläggningen en okontrollerad utbredning i statsförvaltningen på samma sätt som bullret okontrollerat breder ut sig. Här finns alltså ett klart behov av en sammanhållande central instans och av sammanhållande regionala instanser. Vi påpekar i motionen, att det saknas en central administrativ enhet som leder och övervakar forskningen och tar initiativ, och vi säger att statens naturvårdsverk bör ta sig an bullerfrågorna och leda och samordna olika aktiviteter. Dessa önskemål har, såsom refereras i utskottsutlåtandet, i någon mån tillgodosetts redan vid årets riksdag. I anslutning till proposition nr 37 om naturvårdsforskningen aktualiserades problemen och behandlades på ett relativt positivt sätt. Men att så skedde innebär som sagt inte att man kan läsa därom i utlåtandet — där står bara att utskottet förutsätter att saker och ting skall komma att ske i framtiden — och det innebär på intet sätt att de krav som vi motionärer ställt är tillgodosedda redan i dag. Som redan påpekats i debatten stäl ler sig människor positiva till intressant buller. Den uppväxande generationen har länge hållit sig med ett intressant positivt buller som för många äldre varit en plåga — jag tänker på popmusiken. Den är en njutning för dem som förstår sig på den men en direkt plåga för dem som inte gör det. Jag sysslade i min tidiga ungdom ganska mycket med kortvågslyssning. Då hör man inte allt det buller, de störningar, som finns runt omkring, utan lyssnar bara till det intressanta lilla pipet som finns någonstans långt, långt borta i etern. Där lär man sig att sålla bort de ointressanta ljudstörningarna och bara lyssna till den intressanta informationen. Denna selektiva egenskap utvecklas alltså, om det finns ett positivt intresse med i sammanhanget, men det är mycket sällan fallet i fråga om störningar av bullerkaraktär. I det tjocka och ganska svårforcerade utredningsbetänkande som immissionssakkunniga presenterade för något år sedan tog man bara upp störningar, bl.a. buller, från fasta störningskällor. De rörliga bullerkällorna som kanske är de mest betydelsefulla berördes inte i det lagförslag som lades fram av utredningen. Vi måste bestämt hävda att de rörliga bullerkällorna måste beaktas i den kommande lagstiftning som nu förbereds i departementet. även härvidlag har utskottet en positiv skrivning mellan raderna, där man förutsätter, att de skall komma att beaktas i blivande förslag. Problemen i fråga om buller måste beaktas vid samhällsplaneringen på ett mera aktivt sätt än som nu sker. Låt mig peka på ett speciellt område, kommunikationsområdet, inom vilket man måste planera så att den tekniska utvecklingen av kommunikationsmedlen inte onödigtvis hämmas. Jag vill särskilt beröra en ofta förbisedd fråga, nämligen flygplatser för allmänflyget. Det börjar i någon mån bli en kommunal statussymbol ute i landet att ha en egen allmänflygplats, och det tror jag är värdefullt och riktigt, eftersom det gäller ett kommunikationsmedel som utvecklas alltmer. Men här finns påtagliga risker för att man, om man inte i god tid beaktar behovet av allmänflygplatser, inte senare kan planera in dem, därför att den i och för sig ganska begränsade bullermattan gör att anläggningarna inte får rum i rimlig närhet till de tätorter som skall betjänas av dem. Storflygplatser har diskuterats avsevärt mycket mer och då även bullerfrågorna. Särskilt har man i det sammanhanget talat om Ööverljudsflyget. Därvidlag är väl närbullret av Ööverljudskaraktär inte särskilt intressant eftersom något sådant inte kommer att finnas, utan där är det i stället fråga om överljudsbullret som uppstår på längre avstånd från flygplatsen, då flygplanen håller överljudsfart. Detta gäller nota bene om vi skall satsa på överljudsflyg över huvud taget, någonting som jag tycker att man fortfarande kan sätta ett frågetecken för.

Jag tror att det är väsentligt att man inte alltför mycket inriktar sig på diskussionen om överljudsflyg utan inriktar sig på att styra den tekniska utvecklingen av det som vi i dag betraktar som det mera konventionella flyget. Detta var några reflexioner som kan ske kan komplettera vad som tidigare har sagts i denna fråga, och jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen av fru Hultell m.fl.

Herr talman! De föregående talarna har försökt så gott det går att dra upp en gränslinje mellan sig själva och oss som står för utskottsutlåtandet. Jag tror emellertid att gränslinjen är mycket oklar. Alla i denna kammare är överens om att miljöfrågorna är en av de senaste årens viktigaste politiska frågor. Jag kan understryka detta genom att peka på att det socialdemokratiska partiet framlagt ett ganska långtgående miljövårdsprogram där också bullerfrågan tas upp. Härmed vill jag bara ha sagt att jag som utskottsmajoritetens talesman i stort sett kan instämma i de föregående talarnas yttranden. I reservationens kläm framhålles att gränsvärden för bullerstörningar bör fastställas. Utskottsmajoriteten har påpekat att det pågår forskning men att det här rör sig om flera faktorer, medicinska, hygieniska, tekniska, ekonomiska och sociala, som kan skifta starkt beroende på verksamhetsområden och miljöer. Därför har vi inte genom ett riksdagsbeslut velat framtvinga ett fastställande av sådana värden just nu. Vidare har immisionssakkunniga framlagt ett betänkande som nu är förenål för regeringens överväganden och ganska snart torde resultera i ett regeringsförslag. Vi har även därför bestämt ass för att inte tillstyrka en särskild utredning för att få fram de gränsvärden som oppositionen talar om. Herr talman! Jag vill understryka att vi är överens i sak, och man behöver inte som herr Norrby läsa mellan raderna för att förstå detta, utan det räcker med utskottsutlåtandet som sådant. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få tillstyrka utskottets hemställan.
Herr talman! I utskottet blev det fullt klart var gränslinjen gick mellan majoriteten och reservanterna, ty vi voterade ju om den saken. Från det ena hållet yrkades bifall till motionerna, medan man på det andra yrkade avslag på dem. Jag vill säga herr Svensson i Kungälv att jag är mycket tacksam, att han här meddelat kammarens ledamöter att miljövården är den viktigaste frågan i svensk politik just nu, och att man nu efter naturvårdsverkets tillkomst har skisserat ett miljövårdsprogram. Jag är tacksam härför inte minst med tanke på att herr Svensson från 1962 och ända till i fjol i kammaren talat om att miljöpolitiska handlingsprogram är någonting diffust och ohanterligt, någonting som man inte kan tänka sig att ens resonera om. Det rör sig om sådana där omnibusmotioner som centern sysslar med, har herr Svensson sagt. Detta glömmer vi nu, ty huvudsaken är att vi mer och mer närmar oss ett konstruktivt handlande i denna viktiga fråga — men vi beklagar dock den fördröjning som herr Svensson och hans meningsfränder medverkat till.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby har påmint om all den behandling dessa frågor har fått i kammaren och i allmänna beredningsutskottet. Jag kan inte erinra mig annat än att vi i stort sett varit eniga på alla punkter. Diskussionen har gällt, om vi skall framlägga ett helt program för riksdagsbeslut eller om vi skall ta fråga för fråga. Trots att socialdemokraterna för sin del utformat ett sådant program är det väl inte alldeles säkert att det blir riksdagsbeslut omedelbart beträffande alla frågor som där tas upp; det kan tänkas att ett och annat först behöver utredas. Men vi kan väl, som herr Larsson i Borrby sade, glömma vad som varit. Det rör sig här om en fråga av stor vikt, men jag vill inte säga att det är den allra största, fråga nr 1 bland alla. Det är emellertid ett av de allra vikti gaste spörsmålen, och jag tror att det aldrig kan sägas att socialdemokraterna vilat på hanen då det gäller att se över miljövårdsfrågorna. De har stått i centrum för vårt arbete under många år.
Herr talman! I likhet med herr Larsson i Borrby vill jag ge uttryck åt min tillfredsställelse över att herr Svensson i Kungälv nu har intagit en vänligare attityd till miljövårdsfrågorna. Vi har under ett flertal år i reservationer till allmänna beredningsutskottets utlåtanden hävdat att miljövårdsfrågorna är mycket viktiga, men då har herr Svensson i Kungälv sagt att förslagen i våra »omnibusmotioner» har varit svåra att genomföra. I de motionerna har vi emellertid bara begärt en utredning om miljövårdsfrågorna, och ingen har väl räknat med att våra program i det avseendet skulle genomföras på en gång — lika litet som det socialdemokratiska miljövårdsprogram som nu sent omsider har lagts fram kan genomföras på en gång. Jag förstår inte vad det är för skillnad om vi lägger fram ett samlat program eller om socialdemokraterna gör det. När problemen skall lösas får det givetvis ske med hänsyn till föreliggande möjligheter och resurser.

Herr talman! Med anledning av herr Svenssons i Kungälv anförande vill jag erinra om det hetlevrade inlägg som allmänna beredningsutskottets ordförande fru Eriksson i Stockholm gjorde för någon tid sedan, när vi behandlade de programuttalanden om miljövårdspolitiken som återfanns i motioner från de tre borgerliga partierna. Fru Eriks son förklarade då att miljövården är en socialistisk företeelse; de frågorna kan övriga partier inte tänkas driva med framgång och övertygelse. Givetvis överdrev fru Eriksson en hel del den gången, men det kan kanske ursäktas henne. Häromdagen hade jag nämligen anledning att se litet närmare på fru Erikssons agerande under debatten om Vindelälven. Då sade hon att hon förstod herr Skoglund — som hon den gången gick emot — eftersom man så lätt överdriver när man är starkt engagerad i en fråga. Men det var väl inte att överdriva lätt, när fru Eriksson tog i som hon gjorde i miljödebatten. Herr Svensson i Kungälv sade att vi nu är ganska överens i dessa frågor, och i likhet med några tidigare talare noterar jag det uttalandet med tillfreds

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har i sitt förevarande utlåtande behandlat motionsparet I: 51 och II: 79 angående utredning av frågan om inrättandet av en trafikteknisk försöksanstalt. Bakom motionen ligger ett ganska omfattande arbete, och jag hoppas att det kan anses berättigat att jag med några ord kommenterar den. Motionen är verkligen inget hugskott och har inte tillkommit på en frukostrast. Jag tackar utskottet för att det låtit motionen gå ut på remiss till fyra institutioner på trafikområdet, vilka avgivit yttranden över motionen. Av yttrandena framgår att alla remissinstanserna synes anse att motionens synpunkter är värda beaktande. Statens trafiksäkerhetsråd menar i likhet med oss motionärer att en fortsatt förstärkning av forskningsresurserna är en viktig del i arbetet för att få till stånd en större trafiksäkerhet och rekommenderar, att motionen lämnas över till transportforskningsutredningen för att av denna beaktas inom ramen för sitt uppdrag. Statens väginstitut anser att den av oss förordade trafiktekniska försöksanstalten icke bör inrättas men vill att motionen överlämnas till den nyssnämnda utredningen.

Det återstår alltså att se om den pågående utredningen framlägger förslag om ett sammanförande av de olika grenarna ingm transportforskningen till ett speciellt institut. Jag har den uppfattnnigen att ett eventuellt transportforskningsinstitut skulle få stora och för vårt lands ekonomi synnerligen betydelsefulla forskningsuppgifter. Vi behöver bara tänka på att — detta visar uppgifter som jag inhämtat — transportkostnaderna för industrin i många fall är en dominerande del av den samlade kostnaden för produkterna. Det finns anledning räkna med att det presumtiva institutets mest angelägna uppgift vid sidan av trafiktekniska frågor kommer att bli transportekonomisk forskning. — Om utredningen tar upp de problem som vi aktualiserat i motionerna och som en trafikteknisk försöksanstalt skulle behandla återstår som sagt att se. Vi vet i dag att kostnaderna för den rullande materielen i trafiken ligger snarare över än under 6 miljarder per år. Det är i klartext omkring 5 procent av vår nationalinkomst. Räknar vi därtill kostnader för vägar och trafikappa rater, för bensin och olja, för sjukvård när det gäller att ta hand om trafikoffer o.s.v. är det inte svårt att visa att trafiken slukar över 10 procent av de 123 miljarder vi sliter ihop för att öka välståndet. När man som lekman lyssnar till trafikdebatten förvånar man sig över att experterna vet så litet och tycker så mycket. Det saknas tydligen kunskap om många fakta. Men när allt kommer omkring är kanske detta inte så överraskande. Jag frågar mig om det finns något annat område i vårt samhälle där så mycket pengar är inblandade och där man har så litet faktiskt underlag för besluten. Då flyget introducerades i landet krävdes från början rigorösa säkerhetsbestämmelser för både materiel och personal. Bestämmelserna byggde på resultatet av en kontinuerlig systematisk forskning, på försök och på verklighetsbetonad utprovning. Flyget ansågs från början farligt, under det att bilen så småningom övertog hästkärrans roll Men på några årtionden har bilen avancerat till att vara en av den moderna tidens värsta bödlar med mellan 1 200 och 1400 människoliv på sitt register varje år. De svårt eller lindrigt skadade torde uppgå till ett tjugotal tusen. Människan, maskinen och vägen tillhör här problematiken. Jag ser saken så, att om någon av dessa tre faktorer rycks ur sitt sammanhang, så att faktorerna alltså inte studeras tillsammans, är risken för felaktiga slutsatser stor. Och vad värre är: det är inte lätt — ja, det är kanske helt omöjligt — att säga om slutsatserna är felaktiga eller riktiga. Jag har stor respekt för tesen att man skall lita på vad praktiken lär. Men vi gör nog klokt i att besinna att trafikmiljön är synnerligen växlande. Den enda möjligheten att skaffa det nödvändiga faktiska underlaget tillräckligt snabbt är att utföra praktiska försök i en verklighetsbetonad miljö, som ger möjlighet att styra och förändra inver kande faktorer samtidigt som förändringarna och resultaten registreras. Teoretiska resonemang, stödda på laboratorieundersökningar utan försök i verklig miljö under kontrollerbara förhållanden, blir lätt en demonstration av tro utan vetande. Vi motionärer tror på nyttan av en trafikteknisk försöksanstalt och anser att den bör komma till stånd. Herr talman! Jag ställer inget yrkande, men jag är övertygad om att det blir anledning att återkomma då transportforskningsutredningen lägger fram sitt betänkande inför riksdagen. Jag har i dag velat säga detta beträffande denna fråga, därför att det kanske blir sista möjligheten för mig att säga någonting i ärendet.

Herr talman! Först vill jag till motionären herr Gustafsson i Borås säga att utskottsledamöternas uppfattning inte i sak avviker från motionärernas. Alla åtgärder som kan vidtagas för att förhindra en ökning av trafikolycksfallen skall naturligtvis vidtagas. Man får väl med tillfredsställelse konstatera att vad som hänt på detta område under de senaste åren lett till en — om än ringa — begränsning av trafikolycksfallsdöden. Men det är inte detta som motionsparet i sak gäller. Herr Gustafsson i Borås säger att motionerna ingalunda är baserade på ett hugskott, utan att det ligger mycket omfattande arbete bakom dem. Jag har väl i och för sig ingen anledning att betvivla detta, men om motionärerna hade studerat de direktiv som 1964 års transportforskningsutredning har haft att arbeta efter, tror jag inte att motionerna hade väckts. Samtliga tillfrågade remissorgan har erinrat om det uppdrag som denna utredning har. Sekretariatet inom utskottet har varit i kontakt med utredningen och fått veta att den inom en mycket nära framtid kommer att avge sitt betänkande. I det sammanhanget kommer också de väsentliga och viktiga frågor som tas upp i motionerna att behandlas. Det har rått fullständig enighet i utskottet. Med hänsyn till att vi således inom en mycket nära framtid kommer att få förslag i frågan har utskottets ledamöter varit eniga om att avstyrka bifall till dessa motioner.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
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Hugosson. Det är meningslöst i detta sammanhang. Men när jag läste allmänna beredningsutskottets utlåtande tyckte jag att utskottet kunde ha kostat på sig att gå den väg som remissinstanserna förordat, nämligen att med hänsyn till frågans vikt vidarebefordra motionerna till den arbetande utredningen.